Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk. Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Därutöver ska bolag med statligt ägande agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. För staten som ägare är det av särskild vikt att bolag med statligt ägande arbetar för en sund och säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor. Det är utgångspunkten i regeringens bolagsstyrning och något som regeringen löpande följer upp i dialog med de statliga bolagen. Regeringen har därutöver den 27 februari beslutat om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande, där det framgår att bolagen ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer. Som förvaltare av en av Sveriges största bolagsportföljer ska vi agera med gott exempel. Med detta sagt noterar jag att det rapporteras om otillåten cabotagetrafik, något som jag ser mycket allvarligt på. Näringsdepartementet har därför kallat Postnords ledning till ett särskilt möte om vilka åtgärder som ledningen i bolaget vidtar vad gäller ordning och reda i leverantörskedjan.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Ibrahim Baylan! Jag noterar i det sista stycket i svaret med glädje att Postnord kallas till Näringsdepartementet för att förklara den situation som råder. Vi hörde i den tidigare interpellationsdebatten om problemen med kriminalitet och hur handlarna upplever sin situation. Om man ska utveckla resonemanget lite grann kring otillåten cabotagetrafik och problemet kring det kan kriminalitet ta sig olika uttryck och se ut på olika sätt. Jag har under flera år kämpat med ett problem som Sveriges åkerier har råkat ut för, och det är den otillåtna cabotagetrafiken. Det är en form av kriminell verksamhet som slår ut seriösa transportföretag och inte bara svenska sådana utan även utländska. Denna verksamhet styrs ofta av kriminella nätverk som opererar på vägarna. De företag som nyttjar den typen av transporter sponsrar indirekt kriminell verksamhet i och med att de försörjer nätverken med pengar. En brottsling i den traditionella meningen har en mask för ansiktet - man tänker på Björnligan i Ankeborg. Det är väl så många i sin föreställningsvärld ser brottslingar, men brottslingar i dag har tagit en annan skepnad. De är oftast välklädda och vältaliga och för sig i de fina salongerna, men de har en bakomliggande agenda. Det är ett jättebekymmer, och här måste man sätta in alla resurser som finns för att komma åt brottsligheten. Därför blir det än mer anmärkningsvärt när staten är en aktör som faktiskt nyttjar den typen av verksamhet. Det är inte så länge sedan vi stod här och debatterade frågan. Då sa statsrådet att det var viktigt för staten att agera föredömligt i verksamheten och inte nyttja oseriösa företag. Jag är helt övertygad om att statsrådet har den viljan att komma åt frågan, men det blir samtidigt motsägelsefullt när man bara en vecka efter debatten läser en tidningsartikel där det framgår att Postnord återigen nyttjar företag som inte följer regelverket. På det viset är staten med och finansierar kriminell verksamhet. Jag säger inte att Postnord är kriminellt, men man nyttjar företag som i stor utsträckning styrs av kriminella nätverk. Eftersom man inte städar i sina leverantörsled förekommer den typen av verksamhet i princip på gårdsplanen. Jag hoppas innerligt att det möte som ska ske på Näringsdepartementet också leder till en klar förbättring av Postnords upphandling av transporter.
Fru talman! Ja, vi ska föregå med gott exempel. Brottslighet är det yttersta uttrycket för något som inte är ett gott exempel utan är ett dåligt exempel. Numera är det tyvärr inte Ankeborg vi pratar om, utan det är ibland fråga om avancerad brottslighet. Den går över landsgränser, och den innebär att man försöker gena och inte håller sig till lagar, regler och sjysta villkor för våra löntagare - det vi vill ha i vårt land. Fru talman! Det är mot den bakgrunden som vi inte bara för en dialog med de statliga bolagen om att föregå med gott exempel utan nu också har fattat beslut om att skärpa regelverket i form av statens ägarpolicy. I nästa steg kommer staten som ägare att på bolagsstämmorna driva att detta också går in i bolagsordningen. Det är inte något frivilligt arbete. Inte för att jag betvivlar viljan eller uppsåtet vare sig hos Postnord eller hos de andra statliga bolagen, men det ska tydliggöras ytterligare. Det är inte bara fråga om brottslighet - det är naturligtvis allvarligt - utan det ska också vara allmänt sjysta villkor i upphandlingen av varor och tjänster såväl hos leverantörer som längre ned i kedjan hos underleverantörer. Där har det också varit problem tidigare. Fru talman! Thomas Morell är mycket engagerad i frågorna. Jag delar uppfattningen att det gäller att hela tiden se upp. Jag sa i den tidigare debatten att även om man vid ett visst tillfälle tycker sig ha kontroll och ser att saker och ting går bra är det viktigt att följa upp detta. Det är mot den bakgrunden vi har fört och fortsätter att kontinuerligt föra en dialog med de statliga bolagen och Postnord - det har funnits problem här - och i de fall det inte fungerar helt enkelt upphandlar nytt. Det kan inte vara så att vi med våra skattemedel eller med vårt gemensamma ägande i de statliga bolagen bidrar till brottsligheten eller till att svenska löntagare utsätts för osjysta villkor. Det råder inga tvivel om detta. Det gläder mig dessutom att det finns en bred samsyn. För att ytterligare understryka detta skärpte regeringen för två veckor sedan, den 27 februari, ägarpolicyn ytterligare. Nu ska denna också in bolagsordningen och tas upp på bolagsstämmorna så att det är tydligt i fråga om lagar och brottslighet samt i fråga om att agera sjyst, det vill säga att upphandlingen i de statliga bolagen ska bidra till att löntagare i Sverige har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Vi ska inte bidra till osjyst konkurrens.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Den sista meningen var jätteviktig, nämligen att man ska föregå med gott exempel. Staten har en oerhört viktig roll, nämligen att föregå med gott exempel. Om staten inte följer regelverket, och det inte får konsekvenser rent straffrättsligt, ger man grönt ljus för andra som tummar på regelverket. Det är en oerhört allvarlig utveckling. Det som hände strax efter den förra interpellationsdebatten var att polisen arrangerade en särskild vecka i Helsingborg. Ni vet att trafikpolisen i Helsingborg är oerhört effektiv när det gäller att komma åt dem som fuskar inom transportnäringen. Under denna vecka tog man elva otillåtna cabotage. Det är ganska mycket med tanke på att det inte är så många tjänstemän som står ute på vägen och jobbar samt att det tar lång tid i anspråk att avrapportera ett ärende. Jag ska läsa vad det stod i en tidningsartikel i samband med veckan, vilket fick mig att skriva den interpellation som vi debatterar just nu: "Under en av trafikpolisens fortbildningsinsatser hade fyra trafikpoliser och lika många bilinspektörer mobiliserat sig på Flåssmyrs kontrollplats vid Skånes Fagerhult. Redan tidigt på förmiddagen hade man ertappat ett åkeri med att köra otillåtet cabotage. Ett par timmar senare var det dags igen - när ett av Postnords ekipage rullar in på 'arenan'." Det var den här artikeln som fick mig att skriva interpellationen. Under den veckan fann man elva otillåtna cabotage. I artikeln framgår vidare: "Dagen började med att ett av de allra första ekipagen som vinkades in kunde konstateras köra otillåtet cabotage. Dragbilen är hemmahörande i Estland. Några timmar senare var det dags för nästa. Det blå kapellet bakom den rumänske dragbilen bär en vit, välkänd logotyp - Postnord." Det är allvarligt när Postnords logga - det är vårt gemensamma bolag; staten är ägare - figurerar i sådan verksamhet. Det stör mig mycket. Jag har själv stått på vägar i tolv år och kontrollerat den yrkesmässiga trafiken, och jag har sett alla varianter på att bryta mot regelverken. När åtta personer under en vecka fångar in elva otillåtna cabotage, däribland ett av statens bolag, förstår man hur omfattande verksamheten är. Statsrådet pratar om att polisen ska få ökade resurser. Det är helt rätt. Och man måste få ut mer personal på vägen. Hur det än är har den kriminella verksamheten sin grund i att förflytta sig själv eller gods ute på vägen. För att skapa oreda i de kriminellas verksamhet måste det finnas tjänstemän på vägen som aktivt och intensivt jobbar för att begränsa svängrummet för de kriminella. De har vuxit ohämmat inom transportnäringen under de senaste åren. Det är därför vi ser den här omfattningen av otillåtet cabotage. I detta finns annat; man smugglar vapen, narkotika och stöldgods in i och ut ur landet.

Fru talman! Jag blir också störd när jag läser om sådant. Det första jag gör när jag läser om det är att ta reda på om det har hänt. Är det ett lagbrott har vi en särskild ordning för det. Det ska utredas av polis, och är det av den karaktären att det ska föras till åtal finns det en särskild ordning för det. När det är ett statligt bolag som - utan uppsåt men ändå - hamnar i ett läge där man bidrar till att det sker ett brott eller för den delen bidrar till att svenska löntagares villkor försämras, då blir jag inte bara störd. Jag får också energi till att försöka få en annan ordning i detta genom att se till att regelverket är tydligt och att förväntningarna på vad våra gemensamma bolag ska göra är tydliga. Om det ändå sker - ingen av oss är ju perfekt; det kan ändå ske - tror jag att det är viktigt att hela tiden hålla kvar blicken och inte tro att nu har vi vidtagit alla åtgärder, nu kommer aldrig någonting mer att ske, utan vara på det som en hök. Ja, jag blir också störd när jag läser om sådana saker. Sedan är det ju så, fru talman, att utöver de statliga transporterna är detta en bransch som vi vet har haft många problem. Det har inte varit tillräckligt reglerat därför att det sker över landsgränser, och det regleras huvudsakligen av ett EU-regelverk som inte varit tillräckligt bra. Det är mot den bakgrunden min kollega Tomas Eneroth har drivit på för starkare regler. Det är mot den bakgrunden vi inte nöjt oss med enbart starkare regler utan också tagit fram verktyg för sanktionsavgifter av olika slag och möjligheten att klampa bilar så att man inte kan strunta i sanktionsavgiften och fortsätta. Vi har sett till att det har utbildats ytterligare 400 poliser och bilinspektörer för att förbättra kontrollerna av dessa tunga fordon. Det behövs alltså ett tydligt regelverk, och där är det fortfarande inte tillräckligt bra. Det är därför regeringen kämpar för att vi ska ha tydliga regler inom Europeiska unionen och här hemma och verktyg för att kunna beivra sådant. Vi ska ha poliser till att fånga dem som ägnar sig åt den organiserade brottslighet som Thomas Morell talar om. Därutöver, fru talman, ska det aldrig råda något tvivel. Även om det av och till uppdagas att inte alla sköter sig perfekt ska det aldrig råda något tvivel om vilka förväntningar vi har på våra gemensamma bolag, oavsett om de är helägda eller delägda som i fallet Postnord med danska staten. Att man ska följa lagar och regler tycker jag är ett minimum; det behöver inte ens sägas. Man ska därutöver bidra till sjysta villkor och sjyst konkurrens så att de som vinner en upphandling som leverantörer eller underleverantörer gör det därför att de är duktiga, inte därför att de genar runt lagar eller runt löntagarnas villkor i form av löner och arbetstider med mera. Så ska vi inte ha det. Det har funnits sådana exempel. Vi måste fortsätta jobba ihärdigt för att bli av med detta i vårt land.
Fru talman! Ja, det är viktigt att de statliga bolagen föregår med gott exempel. Men på det sätt det har varit och vi kunnat läsa om i tidningarna är det någon seriös företagare som har förlorat ett transportuppdrag därför att Postnord har valt att köpa transporterna av någon annan, mindre nogräknad transportör. Det är det som är kärnan i diskussionen vi har i dag - att staten aktivt har varit med och så att säga slagit undan benen på dem som är seriösa företagare. Jag hoppas innerligt att vi kommer att se en förändring framöver. Jag stöder mig på det sista stycket av statsrådets svar - att Näringsdepartementet har kallat upp Postnords ledning för ett samtal. Jag hoppas att vi ska slippa läsa artiklar om att Postnord och för övrigt även andra statliga bolag figurerar i dessa sammanhang. Jag hoppas att de följer lagar och regler och säkerställer att det är sjysta transporter de upphandlar. Det är jätteviktigt, för staten är som sagt ett föredöme och måste leva upp till detta. Annars ger man klartecken för mindre nogräknade aktörer. Därmed vill jag tacka för en god debatt.
Fru talman! Jag vill tacka Thomas Morell för en bra diskussion om en angelägen fråga, nämligen hur vi ska se till att använda våra gemensamma bolag så att de föregår med gott exempel inte bara i den verksamhet de själva bedriver utan också när de upphandlar från leverantörer och underleverantörer. Regeringen har ganska nyligen presenterat ett förslag och fattat beslut om att skärpa regelverket ytterligare. Det handlar inte bara om något så självklart som att man ska följa lagar och regler utan också om att man ska ställa krav på dem man upphandlar av att de behandlar sina anställda sjyst via kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Detta, fru talman, därför att vi tyvärr lever i en tid när en del försöker gena, ekonomiskt och ibland till och med brottsligt. Det ska vi verkligen beivra genom att ha tydliga lagar och fler poliser som gör att de som försöker gena kan åka dit och kanske också åtalas och få sitt straff. Därutöver, fru talman, ska vi ha bolag som bidrar till att svenska villkor och löner gäller i vårt land och är sjysta för alla löntagare. Dessa bolag ska inte genom upphandling bidra till att den principen åsidosätts. Det kommer jag som näringsminister aldrig att köpa. Oavsett om det handlar om Postnord eller något annat bolag kommer jag att fortsätta driva det arbetet.